Herr talman! Jag vill gärna instämma i vad herr Takman sade i slutet av sitt anförande. Där hade han många värdefulla ord att säga, och vi är helt överens om dem.

Jag hoppas att vi skall komma fram till gränsvärden som verkligen ger skydd åt människorna — det är ju det som hela utskottsbetänkandet och propositionen går ut på. Vi vill inte hindra eller försena det arbetet, men vi har velat understryka att om man skulle bryta ut olika delar av utredningsarbetet, skulle det inte bli någon helhet. Det är alltså bättre att göra som utskottet har förordat, nämligen ta upp de återstående frågorna i ett nytt betänkande. Därför vidhåller jag den syn som jag tidigare har redovisat.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att herr Göran Karlsson i Huskvarna har ett behov av att instämma i herr Takmans avslutande formulering beträffande centerpartiets motion. Men, herr Takman, när vi i centerpartiet har diskuterat miljöfrågorna har vi gjort det utifrån de svenska förhållandena. De frågor som vi aktualiserade 1962 är ändock just de som är högaktuella i dag, när vi har diskuterat med utgångspunkt i en helhetsbild av miljöproblemen. Det går inte att komma ifrån detta, vilka ordvändningar herr Takman än tar till. Sedan citerar herr Takman den motion som centerpartiet har lämnat vid årets riksdag. Jag bara ställer frågan till herr Takman: Vill herr Takman bestrida att arbetsmiljöfrågorna varit försummade i vårt land?

Herr talman! Jag vet inte vad nytta man skulle ha, herr Karlsson i Huskvarna, av att utreda nya gränsvärden. Pythagoras” sats gäller också på södra halvklotet, vill jag minnas att det stod i Blandaren på sin tid. De gränsvärden man har kommit fram till på vetenskaplig väg i Sovjetunionen och i USA håller utan ringaste tvivel här också. Man kan naturligtvis diskutera vilka gränsvärden som bör tolereras här i Sverige; gränsvärdena är ju olika i USA och i Sovjetunionen. Men jag vet inte varför vi inte här skulle klippa till med de lägsta gränsvärden som finns. När luftföroreningarna och även andra föroreningar håller sig inom de ramarna är de sannolikt oskadliga. I varje fall tycks det vara möjligt att praktiskt tillämpa dessa gränsvärden och göra miljön så fri från föroreningar som gränsvärdena föreskriver. Herr Gustavsson i Alvesta säger att centermotionen utgick från de svenska förhållandena. Jag vill påminna om att den svenska arbetarrörelsens pionjärer arbetade precis lika mycket som arbetarrörelsens pionjärer i andra länder för en mänskligare arbetsmiljö och också för en mänskligare yttre miljö. Axel Danielsson skrev redan vid decennieskiftet 1890 om den yttre miljön i Malmö. Vi har under alla år fram till våra dagar fört en kontinuerlig kamp för en bättre miljö gentemot storgodsägarna, industriägarna, arbetsköparna. Jag kan bara peka på statarproblemet, på lantarbetarproblemet. Ända till för ett par decennier sedan var dessa frågor fullständigt skandalöst skötta av arbetsköparna. Statarna och lantarbetarna var helt rättslösa mot de storgodsägare som företrädde högern och bondeförbundet — alltså centerns föregångare. Den sista frågan som herr Gustavsson i Alvesta ställde var om jag ville bestrida att arbetsmiljön är usel. Hela min inledning gick ut på att visa och bekräfta att arbetsmiljöerna är usla här i landet och att det krävs en mycket snabb sanering av dem. Det är ju bara bra om man från borgerligt håll äntligen har kommit till insikt om att också arbetsmiljöerna måste förändras. Men anledningen till att man har kommit till insikt om detta är en lång historia som jag skall dröja med till ett annat tillfälle.
Herr talman! De siffror som herr Takman visade på tavlan var väldigt suddiga, och därför fick man inte mycket grepp om dem. Och jag är rädd för att om man jämför med de s.k. gränsvärden som andra länder har satt, så blir jämförelsen också ganska suddig. Nu pågår det en undersökning av arbetsmiljöutredningen om gränsvärdena. Dessutom har arbetarskyddsstyrelsen ständigt pågående försök på detta område. Det innebär alltså inte att vi ligger stilla i Sverige när det gäller att undersöka gränsvärdena, utan vi har dessa frågor under intensiv bevakning och utredning. Under sådana förhållanden framhärdar jag i vad jag har sagt tidigare: Låt oss vänta tills utredningen kommer! Då kommer också resultatet i form av en lagstiftning.
Herr talman! Min fråga till herr Takman var föranledd av att herr Takman ironiserade över den mening i vår partimotion, där vi gav uttryck för uppfattningen att arbetsmiljöfrågorna har varit försummade. Jag bestrider inte alls, herr Takman, att arbetarrörelsen har kämpat för dessa frågor. Men det väsentliga är ju här vad det kommer för förslag och beslut i denna riksdag. Jag sätter — och det har jag uttryckt tidigare — mycket stor tilltro till det förslag som vi behandlar här i dag, och jag anser att en uppföljning av det verkligen skall vara ett steg på vägen framåt.

Herr talman! Jag framhärdar, herr Karlsson i Huskvarna, i att vi redan nu har de fakta som krävs för att fastställa gränsvärden. Jag ser gärna att man fastställer de lägsta värden som nu finns i tillämpning, men där kan det kanske finnas olika meningar. I den mån jag ironiserade — jag fann inte att det var någon ironi alls — över den mening som jag citerade, herr Gustavsson i Alvesta, så gällde det inte den första biten av meningen, att arbetsmiljöfrågorna har varit allvarligt försummade, utan det gällde denna sensationella upptäckt som centern hade gjort, att först under de senaste åren har dessa frågor vunnit mera allmän uppmärksamhet. Jag vill, herr Gustavsson i Alvesta, hävda att — och det kan visas med mängder av kända dokument — de här frågorna har varit uppmärksammade sedan urminnes tider. Det är bara på den borgerliga kanten som de upptäcktes någon gång på 1960-talet.

Herr talman! Vid riksdagens början väckte jag en motion om åtgärder för att förhindra att politiskt parti äger företag för direktreklam som arbetar med hjälp av dataregister. Den motionen har nu gett anledning till en reservation av företrädare för moderata samlingspartiet, centerpartiet och folkpartiet, en reservation som inte går riktigt så långt som motionen gjorde men som kan vara bra nog ändå. Reservanterna yrkar inte på någon lagstiftning, inte på något omedelbart förbud mot den verksamhet det gäller, utan nöjer sig med ett uttalande av riksdagen i samma riktning, och det kan som sagt vara bra det också. Motionen att förhindra politiskt parti att äga reklamföretag som arbetar med dataregister kan sägas ha haft två motiv. Det ena är ett motiv som vi känner väl till från alla de senaste årens diskussioner om de stora dataregistren och allt vad därmed hänger samman: oron för att de här registren skall ge möjligheter till och fresta till intrång i den personliga integriteten. Vi fick i våras en särskild datalag för att begränsa de riskerna. Jag tror att de flesta var överens om att den lagen är att betrakta som ett provisorium och ingalunda ger något fullständigt skydd, men vi fick ta den som ett steg på vägen i avvaktan på att förhållandena på detta komplicerade område skall klarna och vi skall få veta mer än vi i dag vet om de risker vi handskas med. Det är enligt min mening större risk för intrång i den personliga integriteten när politiska partier handskas med den här materien än när andra gör det. Politiska partier kan enligt sin natur tänkas ha större intresse för mera personliga förhållanden i människors liv. Vanliga kommersiella intressen tar inte så ofta dessa vägar. Det är klart att ganska oförargliga intrång av typen brev med påminnelse om att ens fru fyller 50 år i nästa vecka förekommer, men det är mera retfullt än direkt skadligt. Politiska partier kan nog tänkas ha mer inträngande intresse i en del sammanhang för människors mycket privata förhållanden, och därför är enligt min mening och uppenbarligen enligt reservanternas mening riskerna för intrång ingalunda mindre utan snarare större när det gäller partier än för kommersiella företag. Det andra motivet är mera direkt partipolitiskt. De reklammetoder och hjälpmedel för att bedriva reklam som användes, de stora dataregistren, är komplicerade och dyra anläggningar, som ingalunda vilket litet parti som helst har råd att utnyttja. Jag säger i motionen att det finns en risk att bara mycket stora partier får möjlighet att på det här sättet — med hjälp av direktreklam och dataregister — påverka medborgarna. Därmed uppstår en snedhet i det politiska livet, en förmån för de mycket stora som de något mindre inte kan åtnjuta. I klartext betyder det i vårt land att endast det mäktiga och enormt rika socialdemokratiska partiet kan tänkas kosta på sig dessa metoder. Alla vi andra skulle stå utanför möjligheterna. Vi anser inte att det politiska livet vinner på en sådan snedhet i resurser. Nu anför konstitutionsutskottets majoritet efter några, skall vi kalla det synpunkter egentligen bara ett motiv för att avstyrka motionen. Det sägs råda en allmän enighet i landet om att lagreglering av partiernas verksamhet bör undvikas. Man hänvisar till tidigare riksdagsuttalanden, till utredningar och till uttalanden av departementschefer. Det må så vara, men när man framställer den principen som på något sätt orubblig och ensam tillräckligt skäl för att avstyrka motionen, då har konstitutionsutskottets majoritet haft litet otur, därför att inkonsekvensen i dess handlande just i dag framstår så klart. Vi kommer om en liten stund här i kammaren att behandla ett annat ärende — konstitutionsutskottets betänkande nr 41; jag tror att dessa två ärenden är justerade samma dag — som handlar om skyldighet för politiska partier att redovisa bidrag från juridiska personer. Det blev inget bifall från konstitutionsutskottet till den motionen heller. Men motiveringen är intressant, därför att även där åberopar man samma av alla accepterade princip att man bör undvika lagreglering av de politiska partiernas verksamhet. Därefter skriver man att det vore av värde med en bättre offentlig redovisning av bidragen till partierna och att det vore bra om formerna för en sådan redovisning kunde komma fram ur en frivillig överenskommelse mellan partierna. Sedan står det: ”Då emellertid några överenskommelser mellan partierna inte kommit till stånd anser utskottet att tiden nu är mogen att ånyo överväga om en lagstiftning i ämnet bör införas.” Så står det allra sist i utskottets betänkande om den här principen: ”Allmän enighet råder i vårt land om att det ur demokratisk synpunkt är angeläget att de politiska partierna själva får besluta om sin organisation och sina inre arbetsförhållanden. Detta måste beaktas vid prövning av frågan om en lagstadgad redovisningsskyldighet för partierna bör införas.” I det ena fallet är principen att vi skall undvika lagreglering av partiernas verksamhet en orubblig princip, som i sig är motivering tillräcklig för att avslå en motion. Två nummer senare i listan över konstitutionsutskottets betänkanden är denna princip bara en omständighet som måste beaktas när man prövar om en lagstiftning skall utformas eller inte. Hur skall vi ha det? tiskt parti att äga företag för direktreklam med hjälp av dataregister Med detta är noterat och konstaterat att den enda motivering, som konstitutionsutskottets majoritet har anfört för att avslå motionen, inte ens av konstitutionsutskottets egen majoritet anses bärkraftig annat än just vid detta tillfälle. Därmed har den såvitt jag förstår över huvud taget ingen bärkraft, och det logiska hade därför varit att konstitutionsutskottet enhälligt hade tillstyrkt motionen. Det har man nu inte gjort och därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Fru talman!

När jag yrkar avslag på motionen kan jag också åberopa reservanterna så långt det gäller hemställan. Däremot är det riktigt att de finner det angeläget att uttala betänkligheter mot en utveckling där politiskt parti har ägarintressen i ett reklamföretag. Men det ges inte ens ett finger i reservationen åt en lagstiftning av det slag som herr Carlshamre har föreslagit i sin motion — och detta i enlighet med de bästa traditioner. Författningsutredningen sade på sin tid när det gällde reglering av partiernas organisation, att lagstiftning bör införas först då kritiken står maktlös inför obestridliga missförhållanden. Så kan man väl ändå inte uppleva det i detta fall. Vidare har grundlagberedningen uttalat att en lagreglering av partiernas organisation eller arbetsformer kan betraktas som ett ingrepp i de demokratiska frioch rättigheterna, något som alltså bör undvikas. Jag vill uttala min förvåning över att herr Carlshamre, som själv företräder den representativa demokratin, här förordar en särbehandling av politiska partier exempelvis i förhållande till ideella föreningar. Partierna är ju ändå som juridiska personer oförhindrade att förvärva egendom, t.ex. aktier i bolag och fastigheter. Jag har litet svårt att dela den något puritanska synen på företag som har politiskt parti som en av sina ägare, vilken har förts fram både i motionen och i reservationen. Det är väl ingenting att beklaga sig över om företagen är välskötta och kan gå hyggligt ihop. Jag förstår inte riktigt den oro som gäller de här speciella företagen. Jag skall också ta upp diskussionen om hotet mot den enskildes integritet är verkligt. Herr Carlshamre medgav att här har nu genom den av riksdagen beslutade datalagen ett sådant skydd skapats för den enskilde mot ett otillbörligt intrång i den personliga integriteten som framför allt kan bli följden av en alltmer utbredd dataregistrering av personuppgifter. Men jag skulle vilja fråga om det finns anledning att hysa oro för att företag med ett politiskt parti som intressent nonchalerar den lagstiftning som vederbörande parti självt varit med om att skapa. Jag tycker detta är en oväntad skuggrädsla hos herr Carlshamre, som ju själv företräder den representativa demokratin. Genom datalagens tillkomst och genom datainspektionen tycker jag det har skapats förutsättningar för att skydda den enskilde mot integritetskränkningar. Jag anser inte att det finns anledning att befara att man i politiska partier, om dessa är ägare av ett sådant här företag, skulle vara beredd att sabotera lagstiftningen på detta område. Slutligen till diskussionen om den partipolitiska motiveringen som gällde makten över ett viktigt instrument för påverkan av människorna. I motionen talas det om att de politiska partiernas resurser måste bli avgörande för hur preciserad denna form av påträngande information kan bli. De politiska partierna får arbeta under helt olika premisser, och det innebär en allvarlig risk för demokratin — det är herr Carlshamres resonemang här. Men jag skulle vilja höra litet mer om detta, i klartext. Herr Carlshamre har här svingat sig upp på högre principiella höjder och antyder att vad hans motion handlar om är en av demokratins grundfrågor: makten över opinionsmedlen. Jag vill här gärna ha en precisering av vilket hot herr Carlshamre ser i den här utvecklingen.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

Fru talman! Jag inledde mitt första anförande med att konstatera skillnaden mellan motionen och reservationen vad gäller yrkandena. Det finns, sade jag, i motionen ett förslag om mera direkta konkreta åtgärder. I reservationen nöjer man sig med att begära ett uttalande av riksdagen om det betänkliga i att politiskt parti har ägarintresse i ett visst direktreklamföretag. Det var inte någon nyhet. Men om herr Svensson i Eskilstuna nu vill tolka detta så att utskottsmajoriteten och reservanterna egentligen har samma mening vad gäller behandlingen av motionen, är han ute på äventyrliga vägar. Han citerade ju själv i sitt anförande grundlagberedningen, som sagt att lagreglering av politiska partiers verksamhet — nota bene om denna skulle ge anledning till betänkligheter — bör övervägas endast om kritiken står maktlös. Jag har svårt att föreställa mig en kritik som i detta sammanhang skulle väga tyngre än ett uttalande av riksdagen. Men att herr Svensson sätter likhetstecken mellan utskottsmajoritetens och reservanternas hållning måste innebära att herr Svensson är beredd att helt bortse från denna kritik. Herr Svensson räknar alltså med att det stora socialdemokratiska partiet skulle sätta sig över den kritik som ligger i ett uttalande från riksdagen att en sammanblandning av ifrågavarande slag icke bör förekomma. Endast under den förutsättningen är dessa två ståndpunkter likvärdiga. Man blir också litet tveksam inför herr Svenssons i Eskilstuna resonemang i frågan om integriteten. Herr Svensson utgick ju från att politiska partier inte gärna kunde tänkas sätta sig över eller kringgå den lagstiftning som de själva har medverkat till i riksdagen — han syftade då på datalagen. Men kan man sätta sig över ett uttalande i riksdagen om att man inte bör ha ägarintressen i direktreklamföretag, kan man väl lika gärna sätta sig över ett annat uttalande av riksdagen. Då blir alltså vår trygghet mindre än den eljest skulle ha varit. Jag skall gärna ge något av den begärda preciseringen av vad jag menar med dessa risker. Kommersiella företag som gör reklam har ofta ett ganska onyanserat behov av adressurval. Det är bortsett från 50-årsdagar och sådant inte särskilt intima upplysningar de behöver om människorna. Men jag kan väl tänka mig ett politiskt parti, som när vi diskuterar t.ex. en familjepolitisk fråga, kanske stöd åt ensamstående föräldrar eller något sådant, skulle vilja nå med direktpåverkan låt oss säga alla medborgare i landet som har barn dels inom, dels utom äktenskapet. Den uppgiften finns i dessa register och kan utan vidare vevas fram. Jag tror att många människor tycker att det skulle vara ett onödigt intrång i den personliga integriteten att kunna köras fram ur ett magnetband i en sådan situation. Till utskottet har inkommit ett par skrivelser. Den ena är från Direktus AB — det företag som åsyftas — och den andra är från Direktreklamföreningen. Det är egentligen samma skrivelse, eftersom det är personalunion i ledningen för organisationerna. Det är inga remissyttranden utan partsinlagor med den grad av trovärdighet som man kan tillmäta sådana. De är i vissa stycken helt felaktiga. De är dessutom — inom parentes sagt, fru talman! — hållna i en ton som skulle ha förmått mig, om jag hade varit ordförande i konstitutionsutskottet, att skicka dem tillbaka med begäran att få dem åter i en ton och i en stil som är värdig en skrivelse till ett riksdagsutskott. I de här skrivelserna hävdar man att de enda uppgifter som finns i de stora dataregistren är sådana som ändå är offentliga, ändå är tillgängliga. Ja, visst är det så, men gör det inte saken särskilt mycket mindre äventyrlig.

Så länge det var lagom besvärligt att punkt för punkt uppsöka de här uppgifterna — som man hade rätt att få ut, eftersom de var offentliga handlingar — uppstod aldrig problemet. Men när det blir möjligt att genom maskinell körning av magnetband och s.k. korskörning av många band, med personnumret som nyckel, på ögonblick och minuter ta fram mycket detaljerade personliga uppgifter om i princip alla människor i samhället, då har problemet uppstått. Det är därför jag i det här sammanhanget säger att dessa kanske var för sig harmlösa uppgifter kan bli äventyrliga, när de föreligger och kan utnyttjas i jätteskala. Jag vidhåller att frestelsen för politiska partier kanske är större än för andra att verkligen utnyttja dem. Herr Svensson i Eskilstuna sade också att man väl åtminstone inte behöver lägga ett företag till last att det sköts väl och går bra. Att det företag vi här diskuterar inte är dominerande — jag tror han uttryckte sig så — kan man alltid ha olika meningar om.

Marknadsledande trodde jag på det här området var ett uttryck som är tämligen synonymt med dominerande.

Fru talman! Jag återkommer till inledningen. Jag tror inte att vi har några delade meningar om tolkningen av reservationen och av utskottets majoritetsuttalande. I ett avseende, sade jag, överensstämmer reservation och majoritetsuttalande, och det är när det gäller att avstyrka herr Carlshamres hemställan om lagstiftning. Det är riktigt att i reservationen framförs betänkligheter inför en utveckling där ett politiskt parti har ägarintressen i direktreklamföretag. Men när man på det här modesta sättet ger uttryck för den oron står man ändå rätt långt borta från den tidpunkt då det enligt författningsutredningen skulle vara angeläget med en lagstiftning, nämligen då kritiken skulle stå maktlös inför obestridliga missförhållanden. Jag tycker inte att herr Carlshamre här på något sätt har kunnat visa att sådana obestridliga missförhållanden i dag finns. Reservanternas rätt att framföra sådan kritik är väl fullt rimlig. Men jag har här visat att majoriteten inte anser att det finns anledning att ge uttryck för den oron. Det som jag ville ta upp och tyckte var det mest intressanta i motionen var diskussionen om makten över opinionsmedlen. När nu herr Carlshamre kommer tillbaka och diskuterar den frågan, så har jag en känsla av att han vänder sig mot politiska partiers användning av direktreklam över huvud taget. Då går han alltså längre än motionen.

Hans kritik gällde ju närmast möjligheterna att få en rimlig kontroll av direktreklamen — att den alltså skulle kunna missbrukas av politiska partier. Det är där jag tycker att han kommer så fel i diskussionen om makten över opinionsmedlen. Det han är så orolig för och som han anser det vara väsentligt att varna svenska folket för, det är alltså en direktreklam med reklambrev, broschyrer, prospekt, böcker, kataloger och meddelanden om kurser som förmedlas till människorna genom personlig utdelning, nedstoppning i brevlådor eller postdistribution. Därvidlag skrämmer möjligen en ojämn fördelning av påverkan, som jag inte tycker finns i dag. Det förskräckliga är att socialdemokratin har ägarintressen i ett företag vars marknadsandel uppskattas till 15 procent. Men om man vidgar det här massmediepolitiska perspektivet något, kommer man in på viktigare saker som man skulle kunna diskutera och känna sig orolig för. I Sverige sprids för närvarande 4 500 000 dagstidningsexemplar per dag. Tidningar som trycker 80 procent av den upplagan stöder i valen de borgerliga partierna. I Stockholm börjar vi få praktiskt taget monopol för Bonniers, i varje fall ett betydande inflytande över opinionsbildningen genom Dagens Nyheter på morgonen och Expressen på kvällen. Nu har de också inköpt Svensk Filmindustri. Vi har ett monopol för familjen Hjörne på morgonen i Göteborg. Den den tidning där herr Carlshamre har arbetat, Handelstidningen, finns inte längre med. I Malmö har familjen Wahlgren ett betydande inflytande. Vi har alltså fått en rad tidningskedjeföretag som har en dominerande ställning på den här marknaden. Denna koncentration av opinionsmedel i privata och privatkapitalistiska händer har tydligen inte oroat herr Carlshamre. Jag tycker nog att om man talar om makten över opinionsmedlen, så vore en diskussion om just de problem som skapas av den koncentrationen mera värdefull än den här — skulle jag vilja kalla den — okynnesmotionen om hotet mot demokratin från Direktus brevförsändelser.

Fru talman! Det fanns en korrekt upplysning i herr Svenssons i Eskilstuna senaste inlägg, nämligen upplysningen att jag en gång var medarbetare i Handelstidningen i Göteborg. Men om herr Svensson därmed ville antyda att mitt medarbetarskap i denna tidning på något sätt står i orsakssamband med samma tidnings beklagliga frånfälle, vill jag bara påpeka för kammaren att det är 15 år sedan jag var där. I övrigt har jag litet svårt att förstå varför herr Svensson i Eskilstuna vill vidga denna debatt till att omfatta ett så väldigt stort fält. Det är faktiskt inte en motion, inte ett utskottsbetänkande och inte en debatt om makten över opinionsmedlen — det är en motion om politiska partiers ägarintressen i direktreklamföretag och inte någonting annat. Givetvis finns det alltid ett samband, för visst är direktreklamen ett opinionsmedel, och visst kan man, om man vill, ta det till intäkt för att sväva ut nästan hur långt som helst. Men jag har mycket svårt att förstå att det kan tillföra den här debatten någonting av värde, om vi svävar ut på det viset. Herr Svensson i Eskilstuna vet också mycket väl att finns det något som han och jag är överens om — och det finns för resten åtskilligt — så är det att vi har samma ledsna syn på monopoliseringstendenserna i pressen och är båda beredda att göra vad vi kan för att motverka dem. Jag är inte helt säker på att jag inte skulle finna det ännu värre om dagspressen monopoliserades i händerna på ett politiskt parti än på några andra ägarintressen. Men det är faktiskt en sak som jag inte har tänkt på förrän herr Svensson i Eskilstuna nu aktualiserar frågan, så jag vill inte gå för långt i det avseendet. Det är faktiskt inte detta det gäller. Det som jag tycker är så intressant här är att både konstitutionsutskottets majoritet i allmänhet och herr Svensson i Eskilstuna i synnerhet tycks anse att ägarintresset i det här fallet inte har någon betydelse. När herr Svensson i Eskilstuna undrar om jag vill förbjuda politiska partier att över huvud taget använda direktreklam bortser han från hela frågan om ägarintressets eventuella betydelse. Visst använder vi direktreklam. Vi köper allesammans adresser från länsstyrelserna på folkpensionärer och förstagångsväljare — det är väl i stort sett de som fått hänga med rätt länge nu. Och det är ganska oförargligt. Det material vederbörande får tycker jag ju ofta är tråkigt och inte värt pengarna. Men det är som sagt rätt oförargligt, och det är en rätt ointressant upplysning att hämta ur dataregister att en person har fyllt 67 år eller nyss har fyllt 20. Det använder vi oss av, och jag ser ingen anledning att vi skulle sätta stopp för det. Men det vi här tagit sikte på är just ägarinflytandet. Det var länge sedan jag hörde en socialist — och det är väl herr Svensson i Eskilstuna — tala om att ägarinflytandet saknar betydelse. Annars när vi diskuterar ekonomisk politik, näringspolitik, maktförhållandena i samhället och sådant får vi alltid av socialisterna höra att det är ju ägarinflytandet som är så dominerande och så viktigt, och det är det som man till varje pris måste begränsa i olika sammanhang. Men här plötsligt skulle det inte spela någon roll om ett parti hos en länsstyrelse eller hos någon databank köper adresser eller om samma parti självt äger det företag som bedriver reklam med de här metoderna. — Vi skall erinra oss dessa resonemang nästa gång det blir tal om behovet av att begränsa ägares inflytande. Jag fick för övrigt, när jag lyssnade till herr Svenssons i Eskilstuna senaste anförande, ett intryck av att han är litet orolig för ägarinflytandet i dagspressen. Han nämnde två familjer, familjerna Bonnier och Hjörne. Att å ena sidan hävda att detta att ägarintresset är koncentrerat i ett par stora tidningar utgör ett problem — vilket herr Svensson i Eskilstuna och jag annars i sak är överens om — och å andra sidan hävda att det däremot inte spelar någon roll om en stor, kanske rent av dominerande kund i ett reklamföretag också äger företaget, det går för mig inte ihop. Ju längre den här debatten pågår, desto mer övertygad blir jag om att den motion som jag väckte i januari alls inte var någon okynnesmotion utan rör vid någonting som är ganska väsentligt.
Fru talman! Den sista jämförelsen visar väl just hur felaktigt herr Carlshamres perspektiv är, när han jämför tidningsägarfamiljernas inflytande med det socialdemokratiska partiets inflytande över direktreklamen. Inom direktreklambranschen finns det ett utomordentligt stort antal företag. Där råder alltjämt en stark konkurrens. Jag kan inte finna att den oro som herr Carlshamre här givit uttryck åt är motiverad. Det är därför som jag har velat föra fram de större problemen på opinionsbildningens område, som jag berörde i ett föregående anförande. Och när jag då anknöt till herr Carlshamres tidigare medarbetarskap i Handelstidningen gjorde jag det därför att jag förstår att han måste uppleva detta problem som särskilt angeläget. Det var ju ändå herr Carlshamre som i sin motion började tala om de allvarliga risker det kunde innebära för demokratin att politiska partier arbetade inom det här området. När det gäller just riskerna för demokratin och fördelningen av makt över opinionsbildningen, så finns det större problem att resonera om än de som aktualiserats i herr Carlshamres motion. Det var bara den saken jag ville säga i mitt föregående inlägg.
Fru talman! Det är riktigt som herr Svensson i Eskilstuna säger, att det finns ett stort antal — eller i varje fall ett antal — konkurrerande företag på direktreklammarknaden. Men ännu så länge finns det dess bättre ett ännu större antal konkurrerande företag inom dagspressen. Det socialdemokratiska partiet äger 75 procent av reklamföretaget Arebolagen. De övriga 25 procenten ägs av Folkparkernas centralorganisation. Arebolagen heläger Direktus AB. Jag tvivlar på att familjen Bonnier och familjen Hjörne äger så mycket som 75 procent av aktierna i Dagens Nyheter respektive Göteborgs Posten. Med det sättet att resonera och med den sifferexercis som herr Svensson ägnar sig åt blir den enda slutsatsen att riskerna är mer överhängande när det gäller direktreklamen än när det gäller dagspressen.
Fru talman! Nu kommer herr Carlshamre in på fel procentandelar. Jag talade förut om andelen av marknaden, och Direktus andel av marknaden för direktreklam är 15 procent. Däremot är Göteborgs-Postens andel av marknaden i Göteborg helt dominerande och närmar sig 100 procent för morgontidningar.
Fru talman! Jag tror att denna sifferexercis egentligen tjänar till intet. Jag vet inte om herr Svensson har varit i Göteborg nyligen, men där läser vi också andra tidningar än Göteborgs-Posten. Och därför tror jag inte att man kan se denna fråga på det sätt som herr Svensson gör. Vi har enats om att Direktus AB har en marknadsandel om 15,3 procent. Göteborgs-Postens andel av den svenska dagspressen lär väl ligga vid någonting på 7 å 8 procent — jag får det till något sådant vid en hastig huvudräkning. Det blir kanppast mer i alla fall. Det är så vi måste jämföra. Annars måste jag fråga: Hur stor marknadsandel har Direktus AB i Stockholm?
Fru talman! Nu är jag faktiskt litet orolig för herr Carlshamre. Jag trodde att han tog Handelstidningens död litet allvarligare än vad som framgick av hans senaste anförande.
Fru talman! Vi skall inte tala om så känsliga ting. Jag blir så ledsen, herr Svensson, när vi talar om Handelstidningens död, och jag är fullt ense med herr Svensson om att det är en mycket tragisk händelse. Men det har inte ett spår med den här saken att göra! Och därför, fru talman, för att låna en formulering ur det gamla riksdagsprotokollet, är för min del debatten avslutad.

Fru talman! Utskottet är i denna fråga övervägande enhälligt i bedömningarna. I fråga om bidrag eller stöd från juridiska personer till partierna bör i första hand frivilliga överenskommelser om offentliggörande eftersträvas. — Det var den mening som också första lagutskottet anförde 1964. Först i andra hand bör det bli tal om lagstiftning, sade man 1964, och det är innebörden av uttalandet också i år. Men nu har det gått en tid, och det gör att utskottet har enats om att tiden är inne för att ånyo överväga den frågan. Men utskottet säger också något mer, nämligen att det fordras ingående överväganden av principiell och lagteknisk natur. Det är förklarligt att utskottet anför detta. Det här är inga lätta frågor. Utskottet redovisar några svårigheter, som gjorde att partifinansieringskommittén år 1951 sköt det hela ifrån sig. Till att börja med får valhemligheten icke äventyras. Det är en självklar förutsättning, säger utskottet, och det är naturligtvis alldeles riktigt. I den dagliga debatten blir det, när frågan uppkommer om sådana här bidrag, som regel tal om bidrag från stora företag, men det finns faktiskt också andra. Det finns bidrag från föreningar, det finns bidrag från små företag — registret är stort. Det kan finnas risker för att valhemligheten äventyras om man inte går varsamt fram, och det är glädjande att utskottet är så enigt på den punkten. Det är inte bara glädjande utan naturligtvis i och för sig alldeles ofrånkomligt. En annan svårighet som utskottet pekar på är att utforma bestämmelser som inte kan kringgås. Utskottet besökte för något år sedan Förenta staterna och vi fick under mycket älskvärt mottagande i senaten del av det utförliga material som senatsutskotten hade samlat i fråga om dessa ting. Vi fick också del av hur man upprätthåller kontrollen. Men utskottet kunde inte undgå att konstatera både före och efter besöket att det fanns luckor där — luckor som nu kartläggs genom processer som gäller bidrag, skall vi kalla dem svarta bidrag, till såväl det republikanska som det demokratiska partiet. Utskottet noterar också att en lagreglering som i praktiken kan sättas åt sidan självfallet är av föga värde. Man kan tillägga att det finns många svåra kontrolluppgifter i detta sammanhang om det skulle bli lagstiftning. En organisation ställer t.ex. valarbetare till förfogande under en valrörelse för ett visst parti eller en viss meningsriktning. Hur skall det värderas? Hur skall det taxeras? När övergår den ena sysslan i den andra? Det är här ibland fråga om miljonbelopp, ibland om små summor, men det är mycket svårt att skilja på subvention och vanligt arbete i sådana här sammanhang. I 1951 års debatt pekades det mycket på svårigheterna beträffande pressen. Är ett bidrag till valtidningar som har karaktären av periodisk publikation ett valbidrag till partiet eller inte? Jag bara räknar upp dessa ting för att markera att uppgiften är svår om det skulle bli fråga om en lagstiftning. Emellertid kan man fråga sig varför ingenting hänt sedan 1964. Den egentliga orsaken är väl att behovet inte har känts trängande, men det finns också en annan orsak, nämligen att det i samband med att det statliga partistödet infördes klart och eftertryckligt betonades från alla håll — inte minst från riksdagen — att detta icke finge bli inkörsporten till en kontroll över partiernas inre verksamhet, organisation och arbetsformer. Det är väl de kraftiga markeringarna som har utgjort anledningen till att frågan praktiskt taget och allvarligt menad icke har förekommit på riksdagens bord sedan så lång tid tillbaka. Jag vet inte om tiden har ändrat någonting i förhållandena i det avseendet, men när nu en begäran är framställd har utskottet alltså varit enhälligt i sina slutsatser. Dock finns det en reservation fogad till utskottsbetänkandet. Jag skall inte beröra den, men det är en reservation med principiell tankegång. I princip har man, som vi erinrades om under en föregående debatt här för några minuter sedan, i Sverige varit enig om att partiernas verksamhet i stort sett icke skall beröras av lagstiftning och av offentliga ingripanden. Man har emellertid icke kunnat upprätthålla den regeln. På sätt och vis är naturligtvis vallagens bestämmelser i viss mån ett ingrepp i partiernas verksamhet. På sätt och vis är spärren för de politiska partierna, både den som fanns före den nya lagens ikraftträdande i form av kretsindelningen och den som finns nu i form av ett fixerat tal, också ett ingrepp i partiernas verksamhet i vad det gäller valarbetets fullföljd. Partistödet är naturligtvis också ett ingrepp i partiernas verksamhet. Det utgår ju efter vissa normer, och det kan inte hjälpas att det uppstår viss olikhet partier och meningsriktningar emellan. Men med dessa undantag har man i stort sett varit ense om att inte gå in på partiernas verksamhet i övrigt. Nu frångår utskottet denna linje så till vida att det säger att när nu frivilliga överenskommelser icke kommer till stånd är man beredd att om så erfordras tillgripa lagstiftning. Detta för tanken på ett annat område som gäller partiernas verksamhet, där man under decennier också har begärt frivilliga överenskommelser eller, om man inte lyckats med sådana, i andra hand begärt en lagstiftning. Det gäller frågan om kollektiv anslutning av medlemmar till ett politiskt parti. Jag vill här inte dra upp en debatt om kollektivanslutningen — en sådan hade vi senast den 5 och 6 juni; det var andra gången i år, och det är onödigt med en tredje gång i dag, även om frågan säkert kommer igen till våren — men jag vill peka på principen. I reservationen konstateras att utskottet nu uttalar att den frivilliga linjen inte har lyckats och att man därför är beredd att tillgripa lagstiftning. Reservanterna menar att detta ställningstagande kan få konsekvenser för kollektivanslutningen. Observera att det står ”kan”; det står inte att det skall få konsekvenser. Detta gör att påståendet i det särskilda yttrandet om att en anslutning till reservationen skulle medföra att man skulle begära ett nytt uttalande av riksdagen med annan innebörd än uttalandet den 6 juni hänger i luften. Det är icke fråga om att begära en lagstiftning i och med att reservationen skulle få röstövervikt, utan det är fråga om att peka på en eventualitet, inte någonting annat. Det är heller inte fråga om att koppla ihop — jag är noga med att betona det — bidrag till politiska partier med kollektivanslutning. Den koppling som finns i reservationen är av principiell natur. De som het för politiska partier att redovisa bidrag från juridiska personer har skrivit det särskilda yttrandet hoppas att det med stöd av riksdagens uttalande den 6 juni skall bli ändring i fråga om den kollektiva anslutningen till politiska partier. Jag vill gärna dela den förhoppningen, även om jag måste säga att det uttalande som gjordes omedelbart efter riksdagsdebatten och beslutet den 6 juni av ordföranden i det största partiet och av partisekreteraren Sten Andersson knappast inger hopp i det avseendet. I dessa uttalanden konstaterades att riksdagens avgörande i detta fall var av föga eller ingen betydelse. Den motivering som lämnades för denna ståndpunkt skall jag av barmhärtighetsskäl icke ingå på. Jag kan alltså, fru talman, icke vara så optimistisk som de som har skrivit under det särskilda yttrandet, även om jag gärna skulle vilja vara det. Men jag har som sagt inte velat dra upp en debatt om detta nu, utan min avsikt har bara varit att peka på att det kanske krävs en viss konsekvens, och jag har därvid velat peka på en sådan konsekvens som kan inträffa. Jag yrkar bifall till reservationen, dvs. till det tillägg till utskottets motivering som där finns.

Fru talman! Herr Johansson i Trollhättan halkade in på kollektivanslutningen i praktiken — något som jag hade tänkt undvika. Jag skall nöja mig med några synpunkter med anledning av vad han sade. Jag inser väl skillnaden mellan förbud mot kollektivanslutning och redovisning av bidrag. Jag tror att ingen mer än det svenska socialdemokratiska partiet är noga med att den skillnaden upprätthålls med tanke på de miljoninkomster som varje valrörelse kommer från juridiska personer till det socialdemokratiska partiet. Var finns reservationsrätten, frågade herr Johansson. Jag vill fråga: Var finns när det gäller anslag från en fackförening reservationsrätten för den enskilde fackföreningsmedlemmen, som kanske är moderat, folkpartist het för politiska partier att redovisa bidrag från juridiska personer eller vpk:are? Hur mycket av offentlighet har vi i det sammanhanget? På fackföreningsmötena lämnas rapport om de anslag som är beviljade, men vi får inte veta någonting om de värden motsvarande hundratusentals kronor som ligger i att funktionärer arbetar för ett visst parti med medgivande från den juridiska personen. — Detta är bara några synpunkter. Men jag vill fortfarande säga att jag inte tänker dra upp en principdebatt eller praktisk debatt om kollektivanslutningen. Jag skall dock — därtill föranledd av herr Johansson — tvinga mig att säga att den stora skillnaden mellan kollektivanslutningen och bidrag är den att kollektivanslutningen gäller människornas åsikter, som andra människor bestämmer över, medan bidragen gäller pengar, vilket är något helt annat.

Fru talman! Den som tar del av utskottsbetänkandet, reservationen och det särskilda yttrandet måste ställa sig frågan om sambandet mellan dessa tre aktstycken. Och sambandet blir ännu oklarare efter vad reservanten herr Hernelius här anfört. I fråga om utskottsbetänkandet råder full enighet i sakfrågan. Så långt är allt klart. Det särskilda yttrandet skall ses mot bakgrund av vad som sägs i reservationen. Där antyds att det kan bli fråga om lagstiftning. Jag tycker att det finns anledning att redovisa detta och därmed också understryka att vi som står bakom det särskilda yttrandet lika litet som tidigare vill gå med på en lagstiftning som gäller förbud mot kollektivanslutning. Vi vill med det särskilda yttrandet klart markera att vi förväntar, att det yttrande som riksdagens majoritet ställde sig bakom så sent som i maj månad detta år skall få effekt. Vi förväntar oss också att det skall få en effekt som sakligt betyder att kollektivanslutning till politiskt parti upphör. Jag blir kanske något betänksam i fråga om effekten av riksdagsbeslutet, när jag hör konstitutionsutskottets värderade ordförande herr Johansson i Trollhättan här i dag.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

Fru talman! Det har rått en rätt långtgående enighet om ätt man så långt som möjligt skall undvika att i författningsform reglera partiernas verksamhet. Det gäller partifinansieringen, där vi i folkpartiet föredrar frivilliga överenskommelser mellan partierna om redovisning av de bidrag som partierna får.

Vi har i det här sammanhanget inte velat aktualisera kollektivanslutningen, därför att vi anser att det inte skall finnas ett samband mellan anslutningsformerna till ett parti och finansieringen av partiernas verksamhet. Riksdagen har ju, herr Hernelius, uttalat att kollektivanslutningen till politiskt parti skall upphöra på frivillig väg. Om man då i dag, några månader efter det beslutet, förutsätter att så kommer att ske, tycker jag inte att man kan karakterisera det som optimism. Det är ett uttryck för att man i en demokrati föreställer sig att folkrepresentationens beslut skall ha genomslagskraft. Att dess beslut på några enstaka punkter inte har haft det kan inte undanröja denna grundläggande, demokratiska inställning. Mot den bakgrunden är det inte det särskilda yttrandet utan reservationen från moderaterna som hänger i luften i det här avseendet.
Fru talman! Till herr Molin vill jag bara säga att vi får väl se om några månader eller något halvår vem av oss som är optimist respektive pessimist. Jag skall vänta till dess med att replikera honom. Vi talade, herr Johansson i Trollhättan, om reservationer i två skilda sammanhang. Det jag talade om var reservation mot anslag, och då syftade jag på att den enskilde fackförbundsmedlemmen lika litet som den enskilde aktieägaren kan reservera sig mot ett styrelsebeslut eller ett representantskapsbeslut när det gäller penningbeloppet. Den andra formen av reservation, den som uppkommer i samband med beslut om kollektivanslutning av medlem till politiskt parti, sammanhänger med åsiktsfriheten. Den reservationsrätten finns. Men hur vill herr Johansson i Trollhättan göra gällande att den går ihop med rätten till skydd för åsikter? het för politiska partier att redovisa bidrag från juridiska personer
Fru talman! Jag vill bara helt kort tacka herr Johansson i Trollhättan för hans mycket intressanta principuttalanden här i dag. Jag förutsätter att de blir normgivande för socialdemokraternas agerande inom fackföreningarna. Det gäller framför allt att inga medlemmar som så önskar skall hindras från att få alla upplysningar och att alla skall ges full reservationsmöjlighet. Det är mycket intressanta principuttalanden.

Fru talman! I egenskap av motionär i denna fråga vill jag helt kort ta kammarens tid i anspråk. Detta är ju ingen stor fråga men det är en sak som irriterar hela folket. Redan i remissomgången om införandet av de nya mynten sades det ifrån av bl.a. KF att man när det gällde det föreslagna femkronorsmyntet var angelägen om att myntet skulle präglas så att det lätt skulle kunna skiljas från enkronemyntet. Så blev emellertid inte fallet utan myntet blev alltför likt enkronemyntet. Följaktligen blev det, såsom bl.a. KF hade befarat, orsak till missnöje och irritation inom en stor allmänhet. Allmänheten har inte accepterat den nya femkronan — det framgår klart och tydligt från flertalet remissinstanser — och myntet har därför inte fått den spridning och användning som avsetts. Speciellt äldre människor har ofta förväxlat myntet med enkronan. Många affärsmän och andra som i sin dagliga gärning sysslar med pengar kan vittna om att allmänheten i många fall inte vill taga emot femkronemyntet utan i stället vill ha enkronor eller femkronesedeln. Jag har själv i min rörelse fått erfara att personer i stället för myntet bett att få, som man säger, en riktig femma. Det finns affärsidkare som samlar inkommande femkronemynt och exempelvis en gång i veckan växlar in dem i banken mot andra pengar. Det kan alltså konstateras att det råder stort missnöje med femkronemyntet bland allmänheten. Det framgår också av de flesta remissvaren att så är fallet. Utskottet har under sin behandling av frågan kommit fram till att myntet inte kan slopas men att det i enlighet med punkten 2 i hemställan i motionen 377 bör ändras så att det på ett markant sätt avviker från enkronemyntet. Utskottet har alltså funnit att de i motionen framförda synpunkterna har så kraftigt underlag bland allmänheten att man måste taga hänsyn härtill och delvis tillstyrka motionen för att därmed eliminera det missnöje som råder. Det tyder alltså på att motionärerna i det här fallet varit ute i angeläget ärende. Fru talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets.

Fru talman! När riksdagen om några minuter kommer att besluta om att vi skall behålla femkronemyntet kan också vi motionärer medge att det inte är någon stor ödesfråga som avgörs. Men frågan är intressant, ty den är ett typiskt exempel på hur vi i det här huset fattar beslut rakt emot synpunkterna från huvudparten av medborgarna. Rader av remissinstanser har inte bara öppet redovisat en negativ inställning utan stryker också under med att säga att de har en mycket negativ inställning till att behålla femkronemyntet. Ett sådant exempel är bankerna. Ett annat är poststyrelsens driftbyrå. SJ säger: Vi har gått ut och frågat folk och 90 procent av de tillfrågade anser att man bör dra in silverfemman. Stockholms gatukontor, Kooperativa förbundet, Sveriges köpmannaförbund och Svenska pressbyrån — alla säger: Dra in myntet! Remissyttrandet från De blindas förening läste jag med intresse, eftersom jag tycker att vi skall ta stor hänsyn till det. Där säger man att man är i stort sett neutral men vill ha bättre kunskap om myntet. Många av de tillfrågade har nämligen aldrig haft det i sin hand. Vilka av remissinstanserna är det då som vill behålla myntet? Jo, det är automattillverkarna och myntverket. I sitt betänkande redovisar finansutskottet de olika remissinstansernas yttranden och framhåller i det sammanhanget att det finns två centrala remissinstanser. Jag är förvånad över den graderingen av remissinstanserna. Man nämner som centrala remissinstanser myntverket och fullmäktige i riksbanken. Men de remissinstanser som har nära kontakt med allmänheten, som har inhämtat den enskilde medborgarens reaktion tycks enligt utskottet inte vara särskilt betydelsefulla. Jag för min del tycker att de remissinstanserna skall vi tillmäta väldigt stor betydelse. Det är, som jag har nämnt, bankerna och posten, det är köpmannaorganisationerna, det är SJ, Pressbyrån m.fl. Jag är förvånad över detta ställningstagande och vill redan nu fråga utskottets talesman, varför man gör en gradering av remissinstanserna. Det är väl sällan som ett förslag i enskilda motioner får ett så starkt stöd från remissinstanserna som de tre motioner som har väckts i den här frågan har fått. Vi lyssnade nyss till herr Gustavsson i Ängelholm, som gav exempel från sin rörelse på att människor inte vill ta emot silverfemman utan frågar: Har ni inte en sedel i stället? Kamraterna här i kammaren kan gå ner till kassörskorna i restaurangen och fråga dem. Ni kommer att få exakt samma vittnesbörd. Gå till en bank eller till en snabbköpskassa! Alla kommer att säga att folk lämnar tillbaka femkronan och vill ha en sedel i stället. Ett annat exempel på att femkronan inte är attraktiv är omsättningen på den i marknaden. Man säger att det finns så många silverfemmor ute — men svenska folket har i dag, mina vänner, i genomsnitt inte två sådana Nu har ett enigt utskott sagt att vi skall ha kvar silverfemman. Man har till och med snuddat vid tanken på att dra in femkronesedeln för att få litet större åtgång på silverfemman och alltså pådyvla människor ett mynt som de inte vill ha. Jag vet att det inte finns någon mening i att framställa ett yrkande om bifall till motionen mot ett enigt utskott. Det enda som möjligen är något försonande i utskottets betänkande är avslutningen, där utskottet säger att det nu skall göras en översyn av femkronan och att man då bör forma om den, så att den blir lättare skilja från enkronan. Jag skall inte framställa något yrkande, men jag tar avslutningen av utskottets skrivning — precis som herr Gustavsson i Ängelholm — som ett uttryck för att motionärerna här är ute i ett angeläget ärende.
Fru talman! Jag uppskattar den realism som herr Eriksson i Arvika andades i sitt anförande. Han sade ju att efter den här diskussionen kommer vi att ha silverfemman kvar, och jag tror att det är ett mycket verklighetsnära konstaterande av herr Eriksson. Finansutskottet har i det här betänkandet haft att behandla tre motioner där det yrkas på att femkronemyntet skall slopas. I motionen 377 har man emellertid ett andrahandsyrkande, som går ut på en annan utformning av myntet så att det mera markant skiljer sig från enkronan. Det är ju det yrkandet som finansutskottet har tagit fasta på, och det har också herr Gustavsson i Ängelholm uttryckt sin tacksamhet över. Detta senare yrkande innebär att utskottet yrkar avslag på motionerna 123 och 381 och första momentet i motionen 377. Men vi tycker att riksdagen bör ge Kungl. Maj:t sin mening till känna i det här sammanhanget — då det gäller att få femkronemyntet utformat så att det blir lättare att hålla reda på för människorna. Enligt beslut 1970 här i riksdagen skall i nu gällande myntserie ingå ett mynt i valören fem kronor. Skall man slopa femkronemyntet så måste man ju i konsekvens därmed ändra myntlagen på denna punkt. Nu åberopas ju ett utbrett missnöje med femkronan, risker för förväxling osv. Det är möjligt att det är på det sättet; jag vill inte bestrida det. Det här är en fråga som vi inte på något sätt från riksdagens sida får nonchalera, utan vi får försöka göra det bästa möjliga. Men man kan fråga sig vad orsaken kan vara till denna negativa inställning från allmänhetens sida till det här myntet. Om den enbart skulle bottna i det förhållandet att risken för förväxlingar med enkronan och därmed följande förluster för människorna i penninghanteringen, så finns det kanske skäl att erinra om att om vi jämför enkronan med femtioöringen, så är enkronans skillnad gentemot femkronan betydligt större. Samma sak gäller tioöringen i förhållande till tjugofemöringen. Detta är ju mynt som vi har hanterat under lång tid, och mig veterligen är det ingen som har krävt att några av dessa mynt skall slopas på grund av att det är risk för förväxlingar. Sannolikt är det så, som en del remissinstanser säger, att allmänhetens inställning till femkronemyntet är beroende på att det är nytt i förhållande till kronan. Man har inte vant sig vid att hantera myntet ännu. Det sägs också att man inte har lärt sig uppmärksamma det nya myntets kännetecken. I andra länder finns ju mynt med ett värde som motsvarar vår femkronas. I Frankrike finns femfrancsmynt, i Västtyskland finns ett mynt i värdet 5 DM. I våra nordiska grannländer har ju femkronan varit använd sedan lång tid tillbaka, och där har man inte förmärkt de här bekymren. Men i de åberopade länderna har man varit mera konsekvent i ett avseende. Man har nämligen som regel dragit in sedlarna i motsvarande valör samtidigt som man introducerat ifrågavarande mynt. Det förhållandet att femkronesedeln alltjämt trycks och ges ut har väl hos oss medverkat till att femkronan inte har fått den genomslagskraft som man hade väntat sig, att människorna fortfarande kanske har den attityden att man inte vill ha det här myntet. Det är alltså ute i alltför begränsad omfattning beroende på att sedeln fortfarande finns kvar. Herr Eriksson i Arvika åberopade ett yttrande från De blindas förening, och det tycker jag också är mycket intressant. Det framgår att de som har uttalat sig för femkronans behållande anser att femkronans tyngd och storlek och framför allt frånvaron av reffling i kanten har gjort det mycket lätt för dem att skilja den från enkronan. Vad som dessutom är viktigt att framhålla är att De blindas förening säger att det för dem är betydligt svårare att skilja femkronesedeln från tiokronesedeln. Efter de sammanvägningar som gjorts i finansutskottet har man kommit fram till att vi bör bibehålla femkronemyntet. Det bör alltså ha ytterligare en chans. Då får man inte vifta bort de problem som ändå finns, och man får försöka åstadkomma en prägling av myntet som gör att det skiljer sig mer markant från enkronan än tidigare. Det är i och för sig inte förvånande att introduktionen av ett nytt mynt möter svårigheter bara genom det förhållandet att det är nytt. Det framstår enligt utskottets mening som uppenbart att femkronemynt för framtiden kommer att vara ett naturligt inslag i vår penninghantering. Mot bakgrund av dessa synpunkter och inte minst med tanke på vad De blindas förening har anfört i sitt remissvar ter det sig naturligare för finansutskottet att man drar in femkronesedeln än att man drar in femkronemyntet. Sedan bör det ankomma på Kungl. Maj:t att pröva på vilket sätt man skall vidta åtgärder för att göra det lättare att skilja femkronan från enkronan och därmed eliminera de risker för förväxlingar som eventuellt finns. Det bör alltså vara möjligt att åstadkomma en annan prägling av myntet utan att behöva ändra dess vikt och volym — och utan, fru talman, att myntet kommer att påminna om en uniformsknapp från kungl. hovstallet eller en danspollett från Gröna lund, som Svenska numismatiska föreningen uttryckt sig i en skrivelse till finansutskottet. Jag yrkar, fru talman, bifall till finansutskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! Paul Jansson säger att om vi drar in femkronesedeln kommer vi att få en annan användning för silverfemman — då kommer den att bli mera attraktiv. Ja, jag sade i mitt anförande att om man har den inställningen att man inte skall ta hänsyn till vad människorna själva tycker utan vill pådyvla dem och tvinga dem att använda ett mynt som de är motståndare till, så är det klart att man skall göra så som Paul Jansson säger. Jag tycker emellertid att man skall lyssna till de remissinstanser som så klart och förödande har sagt att motionärerna har rätt på den här punkten. Paul Jansson lämnade inte någon kommentar till att jag var förvånad över att man i utskottet har gjort en sådan gradering av remissinstanserna som man har gjort. Man har plockat ut två remissinstanser som är negativa till motionerna och sagt att detta är tunga och centrala remissinstanser. Men alla de andra, som har kontakt med allmänheten och som också har byggt under sina svar med direkta uttalanden från medborgarna, har man givit en sämre gradering. När Paul Jansson säger att han inte sett någon motion om att vi skall ta bort enkronan eller femtioöringen, så är det väl ändå att gå litet väl långt. Jag tror, Paul Jansson, att om vi går ut och frågar folk kommer inte minst äldre människor att säga att det är förfärligt svårt att hålla isär femkronan och enkronan — mycket svårare än att skilja på femtioöringen och enkronan. På den punkten kan vi väl ändå vara helt överens. Paul Jansson citerade ur ett brev som utskottet fått från Svenska numismatiska föreningen — ett brev som ni har tagit in ganska mycket av i ert betänkande. Det gjorde att jag kom att tänka på att en kamrat här i kammaren, som är medlem i denna förening, sade till mig när jag hade hållit mitt första anförande: Du använde fel ord om femkronan — det är ingen silverfemma, det är ett nödmynt.

Fru talman! Jag vet inte om man kan säga att det har gjorts någon speciell värdering av remissinstanserna, som herr Eriksson i Arvika vill göra gällande, så att man har sorterat dem på något särskilt sätt. Men det är ju ganska klart när de penningvårdande myndigheterna, som vi här åberopat, har uttalat sig på detta sätt, så finns det skäl för finansutskottet att påpeka detta i sitt betänkande. Herr Eriksson i Arvika ironiserade över att man skulle dra in femman och därmed påtvinga människorna ett mynt som de inte vill ha. Hur kan herr Eriksson i Arvika vara så säker på det? Det är som jag sade, att i andra länder där man har infört ett mynt av den här valören, har man som konsekvens av detta dragit in sedeln i motsvarande valör. Det har visat sig fungera, och jag förstår inte varför det inte skulle fungera i det här landet också. Vidare har jag inte på något sätt försökt att nonchalera de svårigheter som här kan möta. Jag har sagt att vi skall vidta alla tänkbara åtgärder för att se till att myntet så mycket som möjligt skiljer sig från enkronan. Slutligen vet jag inte om herr Eriksson i Arvika under sina auktioner någonsin säljer saker så billigt som för 5 kronor och om han då upplever några speciella svårigheter med femkronemyntet. Men i De blindas förening har man funnit att här är ett mynt som de har lätt att skilja från andra mynt. Det är bara till att känna efter på myntkanten herr Eriksson. Den är slät på femkronan men räfflad på enkronan. Och när de blinda tydligen upplever som positivt att ha detta mynt tycker jag att vi andra här i landet, som har förmånen att ha alla våra sinnen i behåll och i funktion, också bör kunna klara att skilja enkronan från femkronan. Fru talman! Jag vidhåller mitt yrkande.

Fru talman! Herr Jansson frågade vad jag har för stöd för uppfattningen att människor här påtvingas ett mynt som de inte vill ha och som de endast motvilligt tar emot. Jag blev alldeles förskräckt, när jag hörde en ledamot av finansutskottet ställa den frågan. Det är ju bara att läsa vad remissinstans efter remissinstans har skrivit! De har sagt precis samma sak, nämligen att människorna är mycket ovilliga att ta emot denna femkrona. Och att myntet påstås vara attraktivt i andra länder är inget bevis på motsatsen. Där har man tydligen gjort på precis samma sätt som herr Jansson nu rekommenderar att vi skall göra, alltså att dra in en sedel och behålla myntet. Till sist är jag också förvånad över att herr Jansson inte medger att utskottet har gjort en gradering av remissinstanserna. Det står ju klart och tydligt i betänkandet, s. 7, sista stycket. Efter att ha talat om myntverket som remissinstans skriver utskottet: ”Inte heller den andra av de två centrala remissinstanserna, fullmäktige i riksbanken, anser — — —.” Där har alltså utskottet skiljt ut två remissinstanser. Herr Jansson säger nu att dessa är de penningvårdande remissinstanserna, men skall man inte ta samma hänsyn och sätta samma värde på de penninghanterande remissinstansernas uppfattning — i synnerhet som de har byggt under sina svar genom kontakter med allmänheten?
Fru talman! Hur kan herr Eriksson i Arvika vara så säker på att svenska folket fortfarande kommer att vara negativt till femkronan om myntet får en bättre prägel — som vi hela tiden har talat om och föreslagit — och om vi samtidigt är konsekventa och drar in femkronesedeln, som man i De blindas förening har så stora svårigheter att handskas med? Herr Eriksson sade ju att vi skall ta stor hänsyn till medlemmarna i handikappgrupperna, och det är högst betydelsefullt om en blind medborgare växlar fel och förlorar hela 5 kronor, därför att sedlarna är så lika till storleken. Jag hävdar alltjämt, att om vi gör vad vi kan i sammanhanget och Kungl. Maj:t får i uppdrag av riksdagen att pröva på vilket sätt femkronan skall utformas i fortsättningen, så vållar vi ingen riksolycka om vi förfar som man gjort i andra länder, alltså samtidigt drar in femkronesedeln. Där kommer också omloppstiden in i bilden och de kostnader som sammanhänger med den. Det har ju visat sig bli betydligt billigare att ha ett mynt i cirkulation än att ha en sedel. Det är också en synpunkt i sammanhanget.

Herr talman! Det kan förefalla litet underligt att ta till orda beträffande en motion, som endast har till syfte att ge en mildare tolkning av vissa regler. Det gäller villkoren för försäljning av staten tillhörig fast egendom. Det finns i vårt land en mängd små fastigheter, där byggenskapen vilar på ofri grund. Ägandet ligger hos kronan och marken förvaltas av domänverket. Detta förhållande medför att vi nästan dagligdags i bl.a. Uppland får bevittna många intressekonflikter. Den rationalisering som skett inom jordbruket — vi skall ha stora enheter och försöker plåna ut de små — har medfört en allvarlig förstöring av svensk natur och en minskning av möjligheterna att nyttja den för medborgarna.

Det gäller här överlåtelse av mark till en egnahemsbyggare eller en jordintresserad människa. Vi skall komma ihåg att vi stipulerat ekonomiska regler, som är hårda och brutala mot dessa människor.

Vi vet att då stängs de små jordbitar som omges av större markområden och som tidigare varit öppna för de många människorna. I stället för möjligheter att nyttja gamla bygder och allemansvägar har vi fått förbudsskyltar och annat ohägn.

Och statens olika ämbetsverk utnyttjar statens egendomar för att tillgodogöra sig en markvärdestegring som vi i stället borde be Gud bevara oss ifrån.

Men nu har vi öppnat möjligheterna för dem som spekulerar i markvärdestegringen på ett sätt som borde vara oss främmande. Det är farligt om ämbetsverken, lantbruksnämnderna och lagtillämpningen gagnar en utveckling som jag måste beteckna som asocial. Det går ut över småfolk som behöver vara kvar i de olika bygderna runt om i vårt land i stället för att fösas bort därifrån. Den äldre rättstillämpningen, liksom grundsynen i fråga om jordens nyttjande, var mycket mera radikal och mera samhällsbevarande än dagens. Jag önskar att herr Börjesson i Falköping hade gjort ett mera fylligt arbete när han skrev sin motion. Det är egentligen omöjligt att skilja mellan herr Börjessons motion och den nuvarande rättstillämpningen, och det är omöjligt att ställa ett yrkande på någonting som — herr Börjesson får ursäkta — är en fiktion i fråga om rätt och rättstillämpning. Men vädja kan vi självfallet göra, och jag vill, herr talman, bara framföra en vädjan till regeringen att de som skall ha hand om markpolitik, bostadspolitik osv. i fortsättningen försöker att bevara kronans små och stora enheter.

Det har vi glömt bort genom den stora rationaliseringen och genom att man vill ha stora enheter överallt. Man glömmer människan och de betingelser vi behöver bevara för att hon skall kunna leva ett sunt och friskt liv i samhället. Jag har, herr talman, inget yrkande, men jag hoppas att under kommande riksdagar skall ske en sinnesändring i denna fråga på samma sätt som i andra frågor jag har tagit upp tidigare. En gång i tiden, på 1940-talet, började jag tala om naturvård, skydd av våra grusåsar, vatten och andra värden. Då ville ingen förstå det. I dag har vi fått en aktivitet som är hedervärd, men tyvärr har vi förstört större delen av de värden jag i det sammanhanget ville försöka skydda till förmån för de människor som ändå behöver både leva och bo inom Sverige. Vi skall inte betrakta Sverige som någon handelsvara, utan Sverige skall vara någonting för de människor som vill leva och bo här. Det skall inte vara till för spekulativa intressen — för att tjäna mesta möjliga pengar — utan för produktiva och vettiga insatser.